Herr talman! Jag hade egentligen inte tänkt begära ordet, men motionären gjorde några kommentarer som jag ändå vill säga något om. Låt mig först framhålla att det inte råder några delade meningar mellan oss inom utskottet och motionären när det gäller behovet av att få fram nya naturtillgångar. Alldeles uppenbart är att — som motionären framhåller — de naturtillgångar vi haft förmånen att äga i vårt land varit avgörande för den industriella utvecklingen. Jag har alldeles särskilt studerat denna motion, och den har föranlett mig att läsa litet mera om Östergötlands topografi än jag tidigare gjort. Jag fäste mig speciellt vid ett påstående som motionären gör med utgångspunkt från en händelse under första hälften av 1800 talet. Man hörde då vid ett tillfälle i en stor del av Östergötland ett kraftigt dån, och motionären utvecklar teorin att det genom en förkastningsspricka skulle finnas en förbindelse mellan Östersjön och östgötaslätten. När vi fick remissyttrandet från SGU var vi självfallet mycket intresserade av vad expertisen skulle säga på denna punkt. Det visar sig att SGU avfärdar motionärens teori och menar att det inte finns några förutsättningar av det beskrivna slaget. Det är alldeles uppenbart att vi inom utskottet inte kunnat göra någonting annat än hänvisa till remissvaren — förutom från SGU har yttrande även inkommit från länsstyrelsen i Östergötlands län. Samtidigt uttalar vi att SGU vid utarbetandet av sin anslagsframställning för budgetåret 1970/71 bör väga in den undersökning som verket funnit angelägen. Denna formulering innebär inte att utskottet biträder motionen, men vi räknar med att SGU kommer att göra en undersökning, om en sådan anses angelägen.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

Herr talman! Ibland kan en alarmerande företeelse i samhället påkalla ett snabbt ingripande, bl.a. genom att nya lagar eller lagändringar erfordras. I sådana situationer är det givetvis i hög grad befogat att lagarna träder i kraft utan tidsutdräkt. Men det finns en tendens som mer och mer gjort sig märkbar under senare år, att forcera fram ikraftträdande av beslutade reformer oavsett om det är av behovet påkallat eller inte. Det finns ett otal exempel på genomgripande omorganisationer av bl.a. verk och institutioner där just ett för tidigt ikraftträdande av lagbestämmelserna har medfört att varken lagtext eller tillämpningsföreskrifter eller blanketter har förelegat den dag då man skall börja leva efter de nya bestämmelserna. Detta skapar förvirring hos tjänstemän i såväl ledande som underordnade befattningar, och det går inte minst ut över den allmänhet som skall betjänas. Ingen vet hur man skall förfara, och rådfrågar man sig på högsta ort går det inte heller där att få några klara besked. Vi kan bara tänka på hur det har varit på skolans område med alla de olika reformer som där har genomförts. Lärarna har varit desorienterade om innebörden och tillämpningen av riksdagens beslut. Hur var det när vi tog den nya brottsbalken? Då förelåg en oerhörd tidsnöd. Beslutet om lagen om beredande av slutan psykiatrisk vård fattades i november 1966 och lagen sattes i kraft 1 januari 1967, men tillämpningsföreskrifter kom långt senare. Man kunde anföra många exempel. Ytterligare ett och nog så talande exempel är den ändring i socialvårdslagen som vi antog för ungefär ett år sedan. Lagen skulle träda i kraft den 1 juli 1968, men enligt vad som sagts mig har man först för ungefär 14 dagar sedan fått anvisningarna. Fröken Sandell, som är en av reservanterna, är förhindrad att deltaga i debatten annars kunde hon ha anfört talrika exempel från sitt arbetsfält inom <arbetsmarknadsverkets område. Det är, herr talman, högst otillfredsställande med en sådan tingens ordning. I dag föreligger ett typexempel på detta i Kungl. Maj:ts proposition angående den nya organisationen av sjöfartsverket, som i sin tur medför ändringar i både folkbokföringsförordningen och mönstringsförordningen. Andra lagutskottet har haft att behandla ändringsförslagen rörande dessa förordningar. Det finns ingen anledning för mig att gå in på sakinnehållet i propositionen, då ju ett enigt utskott tillstyrker den. Emellertid har sju av utskottets ledamöter, representerande samtliga de demokratiska partierna, i en reservation begärt att ikraftträdandet av de föreslagna författningsändringarna skall ske först den 1 januari 1970 i stället för, som 1 propositionen föreslagits, den 1 juli i år. Enligt de upplysningar vi har erhållit under utskottsbehandlingen tycks man t.o.m. i departementet vara på det klara med att det helt enkelt inte går att få fram tillämpningsföreskrifterna och övriga handlingar i så god tid före den 1 juli, att sjömansförmedlare och mönstringsförrättare kan anpassa sig till de nya bestämmelserna. Det är ju bara drygt en månad kvar till den 1 juli. Man bör komma ihåg att dessa författningar och de övriga handlingar som behövs i dessa ärenden skall föreligga i Översättningar till olika främmande språk för att kunna tillhandahållas mönstringsförrättare i utlandet. Man vet också genom erfarenheter från tidigare lagstiftning på sjöfartens område att dessa förberedelser tar lång tid i anspråk. Trots detta tycks utskottsmajoriteten helt blunda för realiteterna och följer till punkt och pricka Kungl. Maj:ts förslag. Utskottet konstaterar kort och gott att »författningsändringarna ingår som ett led i en omfattande omorganisation av sjöfartsverket och rationalisering av olika arbetsuppgifter inom sjöfarten» och att reformen »skall genomföras vid ingången av nästa budgetår». Man utgår — jag dristar mig att säga: mot bättre vetande — från att vederbörande departement i tid skall kunna vidta åtgärder för = att författningsändringarna skall kunna träda i kraft vid samma tidpunkt som gäller för reformen i dess helhet. Jag anser det vara ett lagutskotts skyldighet att tillse, att det finns förutsättningar för att en lag skall kunna fungera vid en viss tidpunkt, om det över huvud taget skall vara någon mening med den. Men det har utskottsmajoriteten helt nonchalerat. Det är mot en sådan behandling av ärendet vi reservanter opponerar OSS. Med vad jag här sagt, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den vid utskottsutlåtandet fogade reservationen. Jag vill samtidigt förklara att jag är medveten om att ett bifall till reservationen får konsekvenser när det gäller hemställan under punkten 9 i statsutskottets utlåtande nr 96. Det datum som där anges — den 1 juli 1969 — måste då ersättas med den 1 januari 1970. Jag hoppas att detta skall bli aktuellt, och jag ber, herr talman, att i så fall få återkomma med yrkande härom.
Herr talman! Andra lagutskottet har haft att yttra sig över de föreslagna författningsändringarna i samband med införandet av ett nytt system för registrering av sjömän, och jag är en av dem som har reserverat sig mot utskottets utlåtande. Den nuvarande ordningen med inskrivning av sjömän vid ett flertal regionala sjömanshus och en viss begränsad central registrering vid sjöfartsstyrelsen ersätts enligt förslaget med ett centralt sjömansregister plus en upplysningscentral för sjömäns adresser. Det skall också bli en sektion vid sjömans Om denna organisation är vi, som fröken Wetterström framhållit, eniga i utskottet. Reservanternas uppfattning skiljer sig från utskottsmajoritetens beträffande tidpunkten när lagen skall träda i kraft. Vi reservanter anser att det inte går att förverkliga intentionerna bakom organisationen om man skall genomföra lagändringen redan den 1 juli i år. Om man väntar med ikraftträdandet till den 1 januari 1970 finns förutsättningar för att den nya ordningen skall kunna fungera redan från början. Då kan man också få till stånd en övergång under lugnare förhållanden och utan onödig irritation. Som fröken Wetterström har sagt måste lagtext, tilllämpningsföreskrifter och nya formulär finnas i god tid före ikraftträdandet inte bara här i landet utan runt om i världen och på olika språk. Utskottet utgår från att åtgärder har vidtagits för att möjliggöra ett ikraftträdande vid samma tidpunkt som gäller för reformen i övrigt. Jag har inte kunnat få klarhet häri vid utskottets behandling, och jag vill fråga utskottets talesman om han kan tala om vilka åtgärder som är vidtagna och om förberedelserna har kommit så långt att allt kan klaffa den 1 juli i år. Jag vill helt instämma i vad fröken Wetterström säger om att det är lagutskottets uppgift att kontrollera att det förslag som läggs fram är hållbart. Utskottet måste alltså försäkra sig om att de olika förberedelserna är gjorda; vi kan inte med öppna ögon tillstyrka ett förslag som vi vet inte kan fungera när det skall träda i kraft. Vi har, som fröken Wetterström också framhöll, erfarenheter från flera andra områden, inte minst det sociala, av att det kan dröja ungefär ett år innan tillämpningsföreskrifter utfärdas. Detta förhållande har varit föremål för interpellationer och frågor i riksdagen, och vi måste försöka komma ifrån detta system. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till den vid utlåtandet fogade reservationen.

Herr talman! Jag vill instämma i de synpunkter som fröken Wetterström och herr Gustavsson i Alvesta har framfört. Jag skall be att få läsa innantill ur protokollet från första kammarens debatt i denna fråga.

Jag skall ta ett exempel från verkligheten. Lagen om säkerhet på fartyg antogs år 1965. Lagrådet föreslog att ikraftträdandet skulle uppskjutas från den 1 januari 1966 till den 1 juli 1966 för att bereda sjöfartsstyrelsen tid att utfärda nödiga följdförfattningar. Departementschefen försäkrade då att nödiga författningstexter skulle föreligga i god tid till lagens ikraftträdande.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

Herr talman! Herr Göransson uppvisar en mycket dålig respekt för att av riksdagen fattade beslut skall kunna omsättas i praktisk verklighet. Han nonchalerar det hela och säger att man inte kan vänta på en reforms genomförande därför att alla människor skall bli informerade först. Det kan så vara, men jag anser att det måste finnas en korrespondens mellan riksdagens beslut och de författningsbestämmelser som skall gå ut för att beslutet skall kunna tillämpas. Jag förstår inte vad det privata näringslivet har med detta att göra; det är ju ingen lagstiftande myndighet. Herr Göransson borde ha större respekt för riksdagens beslut. För att få förberedelserna klara i tid bör man i fortsättningen se till att propositionerna kommer tidigare till riksdagen. Om så inte är möjligt får man uppskjuta beslutets ikraftträdande så att tillämpningsbestämmelserna kommer någorlunda samtidigt.

Herr talman! Utskottets talesman säger att han bedömer detta inte bara som en tidsfråga utan som en del i hela reformen, och vidare talade han om ungefär hur organisationen skall byggas upp. Det är riktigt att det inte bara är en tidsfråga — det är ju en omorganisation det gäller. Men eftersom det gäller en omorganisation av sjöfartsverket finns det väl i och för sig inget hinder för att denna i sina huvuddrag skulle kunna träda i kraft den 1 juli och att författningsändringarna skulle kunna komma något senare. En jämförelse med det privata näringslivet finns det i detta sammanhang sannerligen ingen anledning att göra. Här gäller det lagar, som vi stiftar i riksdagen, lagar som människor skall ha att rätta sig efter. Över huvud taget bör man inte sätta en reform i kraft förrän man verkligen vet att myndigheterna har praktiska möjligheter att tillämpa de nya bestämmelserna. Det vore underligt om det inte skulle ha utförts ett visst förberedelsearbete i utrikesdepartementet, som herr Göransson säger, men herr Göransson är säkert lika medveten som reservanterna om att enligt de upplysningar vi fick i utskottet anser departementet det ogörligt att få fram föreskrifterna till den 1 juli. Personalen som skall tillämpa de nya bestämmelserna är van, säger herr Göransson, men även om personalen är aldrig så van vid sina tidigare uppgifter, kommer det nya ålägganden utan att man har fått vare sig lagtext eller tillämpningsföreskrifter eller andra handlingar. Så småningom får man kanske dem på svenska, men det är väl ingen som tror att en utlänning som sitter i främmande land begriper vilka lagändringar vi har beslutat om här i riksdagen.

Herr talman! Vid behandlingen av min och herr Westbergs motion nr 1108 i denna kammare angående sammansättningen av sjöfartsverkets styrelse har utskottet kort och lakoniskt hänvisat till departementschefens uttalande, att styrelsen bör bestå av personer med bred erfarenhet av näringsliv och förvaltning utan särskild anknytning till vissa intressen eller organisationer. Med den motiveringen har utskottet avstyrkt motionen. För min del anser jag att man i kontakt med näringslivets organisationer, inklusive arbetstagarorganisationerna, får de bästa möjligheterna att sammansätta en styrelse, vars ledamöter uppfyller de av departementschefen uppställda kriterierna. Ett samråd bör kunna ske utan att de enskilda ledamöterna i styrelsen skall betraktas eller betrakta sig själva som representanter för skilda partsintressen. Sjöfartsverkets verksamhet bör utvecklas i mycket nära samband med förändringarna inom sjöfarten och näringslivet i övrigt. Verket bör därför ha en organisation som följer den tekniska utvecklingen på området, och inte bara följer, utan helst ligger före i syfte att främja en ändamålsenlig far tygsdrift i rationellt och ekonomiskt hänseende. Den ekonomiska aspekten är mycket betydelsefull. En av de mest pådrivande faktorerna för en rationell och ekonomisk utveckling utgör konkurrensen mellan olika företag. Sjöfartsverket pressas inte av något konkurrensförhållande, och jag anser det därför vara väl motiverat att styrelsen sammansätts av personer med nära anknytning till näringar som får sina tjänster från verket och som i allt väsentligt kommer att få bära kostnaderna för dess drift. Styrelseledamöter med denna anknytning ger därmed verket en sådan ställning att dess arbete kan påverkas av de rationaliseringsstimulerande = faktorerna inom näringslivet. I det sammanhanget har vi också ansett att det föreslagna antalet ledamöter inte ger den bredd styrelsen bör ha, och vi har på denna punkt föreslagit en utökning. Vi anser detta förslag vara mycket berättigat. Med anledning av vad jag här har anfört anser jag mig ha god täckning för att yrka bifall till motionen, vilket jag alltså härmed gör.

Herr talman! I en motion, nr 1109 i denna kammare, har herr Ekström i Iggesund och jag gjort några påpekanden i oljeskyddsfrågan i samband med det nya sjöfartsverkets inrättande. Statsutskottet har i två avseenden välvilligt hemställt om avslag på motionen. Dels har utskottet framlagt en, som det heter, välvillig skrivning, och dels har det genom att avstyrka motionen givit mig legitimation att yttra mig, vilket jag kanske annars inte haft rätt att göra enligt kammarens sedvänja. Sjöfartsverket avskalas enligt detta förslag en del uppgifter. Den som jag närmast tänker beröra har med oljeskyddsfrågorna att göra. Oljeskyddsrådet föreslås upphöra, och dess uppgifter skall övertas av vattenvårdsrådet, som är knutet till naturvårdsverket. Rådet skall dock förstärkas med en representant för sjöfartsverket. Jag har flera gånger i samband bl.a. med interpellationer talat om oljeskyddsrådet, och jag tror inte det är många som sörjer över att det skall försvinna. Skrivningen i propositionen är också ovanligt passiv. Det står på sid. 25, att rådet synes ha tillkommit närmast för att formellt uppfylla den vid 1954 års oljeskyddskonvention fogade rekommendationen om inrättande av nationella oljeföroreningskommittéer med uppgift att följa utvecklingen på detta område. Rådet har alltså haft en formell ställning, och dess verksamhet har inte synts särskilt mycket. Vi motionärer anser att den föreslagna ändringen är tillfredsställande, och vi tror att naturvårdsverket är mer lyhört för dessa frågor. Det sägs emellertid i propositionen att naturvårdsverket saknar lämpliga regionala organ, och därför har man låtit tillsynen av dessa frågor fortfarande ligga på sjöfartsverket. Det är väl meningen att den uppgiften skall åvila sjöfartsinspektionen, som ersätter fartygsinspektionen. Vid tidigare diskussioner har emellertid sjöfartsstyrelsen sagt, att dess inspektion i första hand gäller säkerhetsfrågor och att man inte har personal till granskning av oljedagböcker och liknande, så att man kan hålla reda på vart oljan tar vägen. Vi är rädda för att det fortfarande skall bli på samma sätt när nu ansvaret och initiativet läggs över på ett annat verk. I propositionen hänvisar man beträffande sjöfartsinspektionens arbetsuppgifter bara till säkerhetslagstiftningen; oljeskyddet omfattas inte. Därför har vi i vår motion föreslagit, att man skall råda bot på att man har glömt detta genom att ta in bestämmelser härom i verkets instruktion och även beakta det vid bestämmande av personalbehovet. Men oklarheten sträcker sig längre. Det finns en lag från 1956 om åtgärder mot vattenförorening från fartyg. Den är ändrad i olika omgångar, varvid strängare restriktioner införts, senast 1967. Det finns också tillämpningsföreskrifter i en särskild tillämpningskungörelse. Den innehåller också mycket stränga restriktioner i fråga om fartyg och utrustning i hamnar för mottagning av oljespill. Om man läser lagen och kungörelsen med tillämpningsföreskrifter, finner man att det inte borde finnas någon chans att släppa ut olja annat än genom grundstötning och liknande olyckor. Lika fullt är våra farvatten överfulla av oljeutsläpp. Mer än 200 per år är registrerade. Vidare finns internationella överenskommelser som tillkommit genom organisationen IMCO, om att det sedan två år tillbaka är förbjudet att släppa ut olja i Östersjön. Tidigare fanns en s.k. skamfläck söder om Gotland, men även där är det numera förbjudet att släppa ut olja och detsamma gäller vid västkusten. Trots detta har det aldrig varit så många oljeutsläpp som under de två senaste åren. De oljeutsläpp som inte härrör från grundstötningar kanske har varit av litet mindre omfattning än tidigare, men antalet har varit växande och därför har skadorna blivit stora. Nu registreras dessa oljeskador. Från början skedde det genom frivilligt arbete, initierat av Sveriges naturskyddsförening och även genom organisationen Nordiska oljeskyddsunionen. Numera förekommer också på grund av framstötar i Nordiska rådet samarbete mellan myndigheterna i Norden genom respektive kustbevakningar. Saneringskostnaderna visar sig vara stora. Det är oklart vilka metoder som skall användas vid sanering, och det är en mycket svag organisation. Den är visserligen förlagd på hög nivå, till länsstyrelserna, men de ekonomiska resurserna är mycket obetydliga och man måste skrapa fram resurser från gång till annan. Vi tycker att det är viktigt att man registrerar detta och sanerar den olja som kommer lös, men det viktigaste måste väl vara förebyggande åtgärder, och därvidlag har sjöfartsverket sitt stora ansvar. I det avseendet vill jag betona att redare och fartygsbefäl visar en otrolig nonchalans i dessa saker. De små och stora utsläpp som har gjorts skylls på glömska och annat som man borde kunna säkerställa sig emot. Först och främst borde alltså redare och fartygsbefäl verkligen följa ifrågavarande regler. Vidare måste fartygsinspektionen, efter den 1 juli sjöfartsinspektionen, verkligen gå in för detta med kraft. Man måste ta reda på var man gör av oljan. Det är omnämnt i propositionen att så bör ske men inte medtaget i beskrivningen av arbetsuppgifterna. Därför är vi som sagt oroliga. Vidare finns det i lagen föreskrifter om mottagningsanordningar i hamnarna. I lagen sägs att man kan ålägga hamnarna att ha sådana här anordningar. I tillämpningskungörelsen uppräknas sju hamnar, nämligen Luleå, Sundsvall, Stockholm, Norrköping, Malmö, Hälsingborg och Göteborg, där man skall ha sådana här mottagningsanordningar och ytterligare 24 stycken andra hamnar, där man skall ha mottagningsanordningar av enklare slag. När det särskilt talas om anordningar av enklare slag, trodde jag, att det i de sju uppräknade hamnarna skulle finnas anordningar av mera kvalificerat slag. Men i Svenska Dagbladet för i dag ser jag en skildring, där man citerar ett sjöfartsråd i sjöfartsstyrelsen som säger bl.a. följande: »>Den enda mottagningsanläggningen för spillolja som Stockholms hamn förfogar över är en pråm, som ligger vid Ekensbergs varv! Vid behov skall den alltså bogseras från mälarsidan till saltsjösidan, medan dyrt tanktonnage ligger och väntar. Det är näppeligen att direkt förvåna sig över att tidsträngda tankerskeppare under dylika förhållanden tar chansen och blåser rent ute till sjöss.» Det säger alltså en chefsperson i den myndighet som skall hålla reda på detta. Det är uppseendeväckande från två synpunkter. Först och främst har sjöfartsstyrelsen sedan många år tillbaka tillsynen över att hamnarna sköter saken. I Stockholm finns bara den här pråmen som man kan bogsera mellan Mälaren och Saltsjön. Dessutom framhålles att det är självklart att man inte bryr sig om detta utan blåser rent till sjöss. Det åligger alltså sjöfartsstyrelsen att meddela närmare föreskrifter på detta område men det har den tydligen inte gjort beträffande Stockholm, och jag undrar hur det förhåller sig med andra orter. För några år sedan var det en interpellationsdebatt i första kammaren varvid det framkom att mottagningsanordningarna i Malmö hamn, som kanske var av lika enkelt slag, inte användes mer än två till tre gånger om året. De hade nog behövt brukas åtskilligt fler gånger. Sjöfartsutredningen som ligger till grund för omorganisationen framhåller att man framför allt skall ägna sig åt tillsynen över fartygens utrustning och framförande så att de uppfyller myndigheternas krav, d. v. s. står i överensstämmelse med lagen och kungörelsen. Men det står ingenting om hamnarna och detta kan orsaka missförstånd eftersom man inte riktigt vet var ansvaret skall läggas i fortsättningen. Huvudansvaret skall nu flyttas över på naturvårdsverket. Dess generaldirektör sade häromdagen i ett uppmärksammat anförande, att han under två år i verket har ägnat högst två timmar åt oljeskyddsfrågorna och såvitt jag förstår gäller det både till lands och till sjöss. Det verkar alltså som om naturvårdsverket inte var riktigt berett att ta hand om dessa problem. Det finns emellertid ett omnämnande av anordningarna i hamnarna i beskrivningen över vad verket nu gör. Det står nämligen under »Övrig verk samhet» att det pågår utredning om mottagningsanordningarna för spillolja från fartyg. I propositionen redogörs också för remissyttranden som behandlar dessa frågor. Räddningstjänstutredningen som har det mesta om hand i detta avseende skriver bara att tillsynen över att fartygen utrustas och framförs så att vissa krav uppfylls är den enda uppgiften. Departementschefen framhåller att åtgärder mot vattenförorening från fartyg liksom hittills bör handläggas av sjöfartsverket, beroende på att naturvårdsverket inte har en regional organisation som motsvarar fordringarna. Det nämns. inte att naturvårdsverket dock har filialer i alla länsstyrelser, och man skulle kunna tänka sig att dessa finge sköta saken. Jag tycker dock att spörsmålet hänger ihop med fartygens hantering och säkerhet och det är därför enligt min mening riktigt att sjöfartsverket handhar uppgiften. Man måste emellertid få klart besked om att det är sjöfartsverket som har ansvaret och det måste också finnas tillräckligt med personal. Det råder också oklarhet beträffande åtalsfrågan. Av de lämnade rapporterna framgår att exempelvis göteborgspolisen anser att den inte kan föranstalta om åtal om det inte rör sig om uppsåtligt utsläppande av olja, under det att förste sjöfiskalen, som än så länge är knuten till sjöfartsstyrelsen, menar att även slarv kan åtalas, och rikspolisstyrelsen å sin sida säger att den håller på att utreda frågan. Jag tror det är viktigt att man följer upp saken. En aldrig så vattentät — eller i detta fall oljetät — lagstiftning får inte någon verkan om inte respekten upprätthålles. Det reella ansvaret för att denna speciallagstiftning skall fungera måste ligga på kommunikationsdepartementet. Jag vill också påpeka att tredje lagutskottet behandlade dessa frågor förra året, och i ett av en enhällig riksdag antaget utlåtande framhölls då att det är »mycket angeläget att man snarast möjligt kommer till rätta med det av motionärerna aktualiserade problemet att förbättra efterlevnaden av oljeskyddslagen.» I första hand måste man enligt utskottet förbättra mottagningsstationerna så att de ger tillfredsställande service. Utskottet framhöll att om resultaten av dessa åtgärder inte inom skälig tid skulle visa sig tillräckliga — det har alltså förflutit över ett år och ingenting har tydligen hänt — måste straffpåföljderna skärpas, vilket ju är mycket otrevligt. Såvitt jag förstår skulle straffen drabba de anställda på båtarna, möjligen i hamnarna. Tyvärr är kommunikationsministern inte närvarande i kammaren nu. Han har kanske sett att det inte finns några avslagsyrkanden i statsutskottets utlåtande. Jag hade annars tänkt att rikta några ord till honom. Kommunikationsministern har säkerligen under de senaste åren fått ägna mer än två timmar åt oljeskyddsfrågorna. Han har ju uppvaktats flitigt med interpellationer och på annat sätt. Jag tvivlar heller inte alls på hans ärliga uppsåt i detta fall. Men det räcker inte med allmänna uttalanden och med hänvisningar till den arbetande utredningen. Ge åtminstone den utredningen tillräckliga resurser, så att den kan lägga fram konstruktiva förslag till åtgärder mot den utsläppta oljan! I juni förra året lade riksrevisionsverket fram ett förslag om att inrätta en räntebärande fond genom att uppta en särskild avgift på eldningsoch motorbrännolja. Av de 25 remissorgan som då yttrade sig var det bara ett som avstyrkte. Bland de tillstyrkande organen befann sig Petroleuminstitutet, som inte är något statligt institut utan en sammanslutning av oljeimportörer. Redareföreningen tillstyrkte också liksom kommunförbundet. Inte heller kommerskollegium hade några erinringar mot förslaget. Förslaget redovisades i bevill ningsutskottets utlåtande nr 18 detta år. Med hänsyn till att frågan låg under utredning kom man emellertid ingen vart med det förslaget. Den sittande enmansutredningen har tydligen inte tillräckliga resurser för att klara av dessa frågor, som det nu verkligen hastar att komma till rätta med. Slutligen vill jag säga att vi i statsutskottets fjärde avdelning har haft tillfälle att samråda med sjöfartsstyrelsens ledning i dessa frågor, och styrelsens generaldirektör bekräftade, utan att ha någon vetskap om att det väckts en motion i ärendet, att det råder oklarhet på detta område. Han sade att man kan väl ordna med en mera utförlig verksinstruktion än den som beskrives i propositionen. Därav följer givetvis att man måste ha personal för att sköta dessa ärenden. Därmed är jag tillbaka till vad jag började mitt anförande med, nämligen att det är nödvändigt att bygga ut den beskrivning som finns i propositionen rörande sjöfartsverkets ansvar i dessa frågor. Man skall klart säga ifrån i instruktionen att sjöfartsverket även skall ha hand om dessa ärenden, inte bara fartygsfrågor utan även sådant som rör hamnarna. Herr talman! Jag har i frågans nuvarande läge inte något särskilt yrkande.
Herr talman! När vi nu skall få en ny organisation för sjöfartsverket har departementschefen föreslagit att det skall utses en kollegial, beslutande lekmannastyrelse för verket bestående av fem ledamöter med generaldirektören som ordförande. I den motion som herr Sellgren här har talat för yrkas att samråd skall ske med Näringslivets tra fikdelegation m.fl. organisationer innan styrelsen utses. De organisationerna skall väl då få tillfälle att göra sin röst hörd. I motionen sägs emellertid ingenting om antalet ledamöter i styrelsen, utan man har bara skrivit att det skall vara ett ökat antal ledamöter där. När utskottet har behandlat motionen har utskottet godtagit Kungl. Maj:ts förslag att styrelsen skall bestå av personer med bred erfarenhet av näringsliv och förvaltning men utan särskild anknytning till speciella intressen eller organisationer. Det är ungefär samma utgångspunkt som man hade när de kollegiala lekmannastyrelserna för andra statliga verk tillsattes. När styrelserna för statens järnvägar och statens vägverk utsågs förekom det dock inte att man frågade Näringslivets trafikdelegation eller annan organisation till råds, utan man utgick från att Kungl. Maj:t skulle utse erfarna personer som besatt sådan sakkunskap att de verkligen kunde hjälpa till i arbetet. Med hänsyn bl.a. härtill har vi nu yrkat bifall till Kungl. Maj:ts förslag. Det får räcka med det anförda be; träffande denna del av förevarande ärende, där utskottet varit så gott som enhälligt. Det föreligger på denna punkt bara en blank reservation. Beträffande de frågor som herr Tobé nämnde är jag den förste att stryka under att dessa, som motionsvägen tagits upp av herr Tobé m.fl., är av mycket allvarlig art. Utskottet har vid sin behandling av denna punkt skrivit mycket starkt. Jag skall läsa in denna utskottets skrivning till protokollet, eftersom jag anser att utskottet varit mycket tillmötesgående mot motionärerna.

Jag vill även understryka utskottets uttalande att Kungl. Maj:t bör ta upp denna betydelsefulla fråga. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till statsutskottets hemställan i dess utlåtande nr 96.
Herr talman! Jag har inte beklagat mig över att skrivningen inte var välvillig utan har i stället tackat för den. Jag vill i detta sammanhang dock erinra dem som varit med i denna kammare en längre tid om en ledamot som en gång hade motionerat om uppsättande av en fiskefyr på västkusten. Också han fick en välvillig skrivning. Han sade vid behandlingen i kammaren att han, om han kunde fara hem till sina fiskare på västkusten och säga till dem att de kunde segla efter en välvillig skrivning, skulle ansluta sig till utskottets hemställan. Men om de inte skulle kunna göra det, ville han yrka bifall till sin motion. Jag vill inte nu yrka bifall till motionen, men jag vill säga att det inte i längden räcker med välvilliga uttalanden. Jag har fått flera sådana från kommunikationsministern och även ett från statsutskottet. Det måste i stället göras något. Det är inte riktigt att dessa frågor skall gömmas i en utredning, som tydligen inte har tillräckliga resurser för att kunna lägga fram konstruktiva förslag.
Herr talman! Jag sade tidigare att jag i stort sett delar herr Tobés uppfattning i den viktiga frågan om oljeföroreningarna. Anledningen till att jag läste in utskottets skrivning till riksdagens protokoll var att jag ville un derstryka för Kungl. Maj:t att något bör göras. Jag hoppas även att statsrådet på något sätt får reda på detta, ty det gäller en ur många aspekter mycket allvarlig fråga.

Herr talman! I anslutning till behandlingen av proposition nr 58 vill jag i korthet beröra förslaget om inrättande av ett sjösäkerhetsråd. Det är tydligen så att den gamla sjörättskommittén måste omdöpas. Eftersom rådet skall ha till uppgift att med särskild inriktning på fritidsbåttrafiken bland allmänheten upplysa om och propagera för ett riktigt och säkert uppträdande till sjöss, kunde det gamla namnet gott och väl ha behållits. Det nya namnet »sjösäkerhetsråd» antyder ju inte någon begränsning av båttrafiken utan ger åtminstone mig en känsla av att rådet skall inrikta sig på all trafik på sjön. Vidare vill jag bara uttala ett av många framfört önskemål om att regeringen, när de tio ledamöterna skall utses, måtte ge båtfolket en så stark representation som möjligt. Dels har båtorganisationernas företrädare uträttat mycket i den gamla sjörättskommittén, dels finns här entusiastiska, kunniga och erfarna människor som gärna vill medverka till att skapa bättre vett på sjön. När allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 39 om riktlinjer för en samordnad skärgårdspolitik i Stockholms skärgård behandlades i denna kammare för några veckor sedan framhöll moderata samlingspartiets vice ordförande Gösta Bohman bl.a. att det snabbt ökande antalet fritidsmänniskor och fritidsbåtar kräver omfattande insatser. Jag hade inte tillfälle att deltaga i den debatten, och därför vill jag understryka herr Bohmans synpunkter, när vi nu behandlar ett annat utskottsutlåtande som i lika hög grad berör skärgårdsborna. mans med fru Mogård och herr Åkerlind belyst den mycket snabba ökningen av antalet fritidsbåtar. Antalet beräknas för närvarande till cirka 300 000 och den årliga ökningen till mellan 20 000 och 30 000. Inom Stockholmsregionen kommer det om bara 8—10 år att finnas 150 000 fritidsbåtar, om prognosmakarna får rätt. Vad görs nu åt detta? Ja, visst har det tillkommit en del till fromma för småbåtsporten, men det har inte alls skett i den takt som är önskvärd. Särskilt anmärkningsvärt är detta förhållande med tanke på de 30—35 miljoner som båtfolket årligen inlevererar i bensinskatt. Av dessa miljoner går endast !/1w åter till båtfolket i form av bidrag till småbåtshamnar m.m. Nu uttalar jordbruksutskottet att uppgiften att anlägga hamnar och tilläggsplatser för mindre båtar är kommunal. Om den principen är den riktiga kan ifrågasättas, men väsentligt i detta sammanhang är att de kommuner det gäller oftast inte har tillräckliga resurser. Skärgårdskommunerna är små och har ett synnerligen begränsat skatteunderlag. Jag har vid flera tidigare tillfällen i kammaren påpekat att det kan gälla kommuner med cirka 800 invånare som under sommaren får sitt invånarantal ökat ända upp till 10 000. Och alla dessa fritidsmänniskor — varav många med småbåtar — har en hel del önskemål som ofta innebär mycket kostnadskrävande service. Därför är de statliga bidrag som i dag utgår inte tillräckliga. Enligt praxis utgår bidrag med 50 procent av kostnaderna, men intressant är att Kungl. Maj:t enligt en kungörelse från år 1935 kan bevilja bidrag med upp till 90 procent av kostnaderna. Jag instämmer således i det uttalande som återfinns i det vid jordbruksutskottets utlåtande nr 17 fogade särskilda yttrandet och som går ut på att generösare normer för bidragsgivningen bör tillämpas. Det finns ytterligare synpunkter att anföra när det gäller småbåtssporten, men jag skall begränsa mig till vad jag nu sagt. Jag skulle gärna ha velat beröra en hemställan om ny utredning angående den framtida lotsorganisationen som har framförts i en motion av herr Nyström m.fl., vilken jag stöder. Men efter vad jag förstått avser herr Nyström att själv i ett inlägg beröra saken, och jag avstår alltså även på den punkten från att förlänga mitt inlägg.

Herr talman! Till jordbruksutskottets utlåtande nr 17 finns det inte någon reservation som stöder den motion som herr Schött och jag har framfört angående huvudansvaret för småbåtshamnarna. Trots detta tar jag mig friheten att påkalla kammarens uppmärksamhet, därför att jag anser att frågan är betydligt mer komplicerad än vad utskottet vill göra den till. Sjöfartsverket har när det gäller småbåtshamnar all den expertis till förfogande som är nödvändig för en riktig behandling av ärenden av denna typ. Statens vägverk däremot har hittills inte haft anledning att syssla med dessa frågor och saknar följaktligen såväl expertis som behövlig erfarenhet i denna speciella del. Om inte vägverket skall ta sig vatten över huvudet, är man således tvungen att antingen omskola eller utbilda personal eller tillföra sakkunskap till planering och byggande av småbåtshamnar. Uppenbarligen tilläggs naturvårdsaspekten en alltför stor betydelse i detta sammanhang. Som jag tidigare nämnde återfinns i naturvårdsverket tyvärr inte någon motsvarighet till sjöfartsverkets tekniska expertis, och över huvud taget kan man heller inte återfinna den värdefulla insats som sjöfartsverket tidigare har gjort i samband med bl.a. bidragsgivningen. Jag tror att det sedan länge väl etablerade intresset för småbåtshamnarna saknas inom naturvårdsverket. Detta har också resulterat i en under årens lopp ökad satsning på denna värdefulla verksamhet. Herr talman! Det bör även i detta läge vara naturligt att man vid en omorganisation gör ett personalbyte i de båda verken. Detta gäller såväl sakkunskap från sjöfartsverket till vägverket som ett utbyte av erfarenheter, men tyvärr finner man inte att någon sådan plan föreligger. Det bör vara möjligt för riksdagen att poängtera att den sakkunskap som redan finns på detta område givetvis bör tillvaratas i den kommande organisationen. Både sjöfartsverket och vägverket är statliga institutioner, och de anställda inom de båda verken har i princip samma arbetsgivare. Det är enligt mitt förmenande nödvändigt att de statliga verken har ett så pass etablerat samarbete, att en omorganisation av här ifrågavarande slag inte onödigtvis skall leda till för staten kostsamma utbildningsbehov. Herr talman! Med denna korta motivering ber jag att få yrka bifall till min motion nr 1128 i denna kammare.

Herr talman! Jag vill säga några ord med anledning av dels statsutskottets utlåtande nr 96, dels jordbruksutskottets utlåtande nr 17. Statsutskottets utlåtande behandlar bl.a. en fyrpartimotion, 11: 365, under vilken jag står som första namn. Med anledning av denna motion har statsutskottet som sin mening anfört att den i Kungl. Maj:ts proposition nr 58 föreslagna omorganisationen av sjöfartsstyrelsen kommer att innebära förändringar som åtminstone delvis blir en förbättring då det gäller de statliga aktiviteterna vid våra kuster, som vi också har berört i motionen. Visserligen anser jag fortfarande att den föreslagna utredningen av frågan varit mer än väl motiverad men jag skall ändå inte här göra något yrkande. Motionärerna kommer givetvis mycket noga att följa utvecklingen på detta område. Beträffande jordbruksutskottets utlåtande nr 17 vill jag beröra ett par detaljer. Den ena gäller den inverkan som den planerade nyorganisationen av sjöfartsstyrelsen får beträffande projektering samt byggande och handhavande av olika slags mindre hamnar. Den andra punkten gäller motionen I: 322 och 1II:364 angående generösare bidragsgivning vid byggande av småbåtshamnar. I den frågan är jag också motionär. Beträffande den förstnämnda vill jag påpeka att det är rätt naturligt om olika hamnintressenter ställer sig undrande, då det nu i Kungl. Maj:ts proposition föreslås en så genomgripande förändring beträffande byggandet av mindre hamnar; dit räknar jag också fiskehamnarna. Enligt propositionen skall driften och förvaltningen av de större fiskehamnarna och ärenden om statsbidrag till fiskehamnar föras över till fiskeristyrelsen. Vidare skall den statliga bidragsgivningen till småbåtshamnar föras över till naturvårdsverket, medan projekterande och byggande av småbåtshamnar skall ligga hos statens vägverk. Således skall nu tre statliga verk mellan sig dela de uppgifter som tidigare åvilat sjöfartsstyrelsen. Det är inte min mening att i förväg måla upp en skrämmande utveckling, men risken finns att vissa svårigheter kan uppstå vid en sådan fördelning. En viktig förutsättning för att nyorganisationen skall kunna gå så smärtfritt som möjligt är att man inom de olika verken verkligen ser till att man till sig knyter den sakkunskap, som under sjöfartsstyrelsens ledning under många år har sysslat med dessa, jag vågar säga mycket speciella frågor. Under gången tid har det begåtts en hel del misstag inte minst då det gällt byggande av fiskehamnar, men man har lärt av misstagen. Det skulle vara en stor brist i en nyorganisation, om man återigen skulle börja från början.

Det är riktigt rent teoretiskt. Under många år var det faktiskt också så att de statliga bidragen ofta kom upp i storleken 80, 85 eller 90 procent. Orsaken till att det motionspar jag här har nämnt har inlämnats är emellertid att Kungl. Maj:t under de senaste åren valt att gå en annan väg. Man har hållit de statliga anslagen nere på så låg nivå, att nödvändiga hamnbyggen i vissa fall inte kommit till utförande i brist på medel. Med andra ord har den del av kostnaderna som kommit att vila på hamnintressenterna — vare sig det rör sig om kommuner eller hamnföreningar — blivit så stor, att dessa institutioner icke förmått ta på sig den. Därför har nödvändiga projekt mer eller mindre stoppats. Då utskottet säger att det torde vara ett kommunalt intresse och därmed en kommunal uppgift att anordna hamnar och tilläggsplatser för mindre båtar, förenklas problemet alltför mycket. På många håll invaderas skärgårdseller kustsamhällen under några korta sommarmånader av småbåtar från andra orter, såsom herr Wennerfors påpekade. Det är ett känt faktum att antalet småbåtar i vårt land ökar med tusentals för varje år. Dessa båtar hör inga lunda hemma i de kommuner i vilkas hamnar de till stor del håller till under den tid båtarna är i sjön. Det kan då inte anses rimligt att exempelvis ett fiskeläge eller ett annat samhälle med relativt blygsamt befolkningsunderlag skall bära de stora kostnaderna för att hålla hamnar för en varje sommar återkommande invasion av besökande. Som bekant blir inkomsterna för hamnarna från dessa besök mycket små eller inga alls. Om den njugga bidragspolitiken gentemot hamnintressenterna fortsätter har kommunerna eller hamnföreningarna i många fall ingenting annat att göra än att avstå från annars nödvändiga hamnbyggen eller reparationer av befintliga hamnar. Och det är väl inte en utveckling som vi önskar få, då småbåtarna för varje år inte bara ökar i antal utan också blir allt dyrbarare och mer påkostade. I stället bör hamnintressenternas ansträngningar uppmuntras, så att samhället kan ge vårt folk den service som behövs på detta område. Jag har, herr talman, inget yrkande men jag har önskat göra dessa påpekanden i förhoppning om att Kungl Maj:t i fortsättningen måtte se generösare på frågan om anslag till de mindre hamnarna, så att vi inte i det långa loppet får ett uppdämt medelsbehov som det kan bli ännu svårare att fylla i framtiden.

Herr talman! Som framgår av jordbruksutskottets utlåtande nr 17 är detta enhälligt — även de som har avgivit det särskilda yttrandet har anslutit sig till yrkandena. I det s.k. rörliga friluftslivet har småbåtssporten på senare tid fått en allt större omfattning. Statens naturvårdsverk har handhaft och handhar den verksamhet som skall tillgodose det rörliga friluftslivets intressen, och utskottet anser det riktigt att verket då även får handlägga den detalj som småbåts sporten utgör. Jag tycker nog att den misstro som herr Thylén gav uttryck för mot statens vägverk och naturvårdsverket knappast är befogad. Det är riktigt som har framhållits att bidragen kan uppgå till 90 procent av kostnaderna för byggande och underhåll av småbåtshamnar — de kan i vissa fall t.o.m. överstiga 90 procent. Dessa bidrag får nog betraktas som ganska generösa. Vi har emellertid ansett att i den mån de inte räcker till och man inte kan skaffa pengar på annat sätt bör det vara en kommunal angelägenhet att stödja sådana företag. Det går inte att komma ifrån att en kommun som har en småbåtshamn kan räkna med ett visst turistliv på grund av denna, och jag skulle tro att kommunen därigenom kan göra vissa ekonomiska vinster. Av den anledningen är det motiverat att kommunen hjälper till med finansieringen.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

Herr talman! I statsutskottets utlåtande nr 96 behandlas bl.a. motionerna 1: 619 och II: 712, vari det begärs en ny allsidig utredning angående lotsoch fyrväsendets framtida organisation. Motionärerna anser att ett beslut i enlighet med lotsorganisationsutredningens förslag kommer att allvarligt försämra sjösäkerheten och försvåra eller omöjliggöra en effektiv havsövervakning. Dessutom medför ett beslut i enlighet med «:utredningsförslaget synnerligen svåra ekonomiska konsekvenser för berörda kommuner. I sitt utlåtande över motionerna framhåller utskottet att lotsorganisationsutredningens förslag efter sedvanlig remissbehandling för närvarande är föremål för beredning i Kungl. Maj:ts kansli. I utlåtandet heter det vidare: »Utskottet finner det angeläget att en ingående sådan prövning kommer till stånd och anser sig kunna utgå från att därvid även synpunkter av det slag mo Jag vill med anledning härav ställa följande fråga till utskottets talesman: Kommer en proposition angående lotsorganisationen att föreläggas riksdagen? Enligt vad jag kan finna framgår det icke riktigt tydligt av utlåtandet, huruvida en proposition i ärendet kan för "väntas. Det skulle också vara intressant att få veta när propositionen i så fall kommer att avlämnas.

Herr talman! Jag skulle också vilja :säga några ord i anslutning till det särskilda yttrande som fogats till jordbruksutskottets utlåtande nr 17 och med anledning av min motion II:1129 angående stöd till fritidsbåtsrörelsen. Jag skulle kunna i stort sett nöja mig med att instämma i vad bla. herr Wennerfors sagt i detta ärende. Jag vill emellertid som tidigare motionär i detta samtidigt konstatera att det är ett ytterst glädjande faktum att intresset här i kammaren för bättre stöd åt denna rörelse har ökat så markant från år till år. Intresset tycks i år vara särskilt stort, även om ett enhälligt utskott har avstyrkt ett par motioner, bl.a. min om bättre stöd till fritidsbåtsrörelsen.

Möjligheterna att erhålla återbäring av erlagd bensinskatt har alltså blivit större. När det gäller fritidsbåtarna är dock förhållandena härvidlag alltjämt inte tillfredsställande. Det är f. ö. egentligen oriktigt att i detta sammanhang tala om bidrag. Det är här snarare fråga om återbäring av redan erlagd skatt, en kompensation av samma slag som bilisterna erhåller i form av anordnandet av vägar och trafikleder. Utskottet hänvisar till att det är kommunernas uppgift att skapa olika arrangemang — hamnar o.d. — för att främja fritidsbåtsrörelsen. Jag anser att man kan ha nästan vilket huvudmannaskap som helst. Det viktiga för mig är nämligen att det verkligen sker en ordentlig återbäring till dem som erlägger bensinskatt genom att de innehar en motorbåt. Jag vill erinra om att många motorbåtar för övrigt är nyttobåtar och som sådana spelar en mycket stor roll. Utöver fiskefartygen finns det åtskilliga motorbåtar, som är transportbåtar utan att sålunda innehavarna ägnar sig åt fiskerinäringen. Fritidsbåtsrörelsen tar mer och mer karaktären av en folkrörelse som bara tycks växa.

Herr talman! En person — icke riksdagsman — har häromdagen uppvaktat riksdagens talmän och hemställt att få företräde och tala i en viss fråga inför riksdagen. Det kan ju inte tillåtas. Jag tillåter mig, herr talman, att likväl överlämna ordet till en icke riksdagsman, nämligen sjöfartsverkets chef, generaldirektör Erik Severin, som torde väl känna till den här ifrågavarande problematiken. Jag gör detta genom att läsa in i kammarens protokoll ett avsnitt av herr Severins tal vid invigningen i år av båtutställningen »Allt för sjön»: »Samhället accepterar numera bilen även om det skett under betydande vånda och anpassningssvårigheter. Samhället tvingas även att acceptera fritidsbåten. Detta medför att liksom samhället satsar väldiga resurser på att bygga vägar för en ökande bilism, så blir det angeläget att skapa särskilda farleder för småbåtar samt vidtaga nödiga säkerhetsanordningar. Kostnaderna för dessa anordningar blir dock relativt blygsamma 1 jämförelse med vad bilismen kostar. Så länge inkomsterna från bensinskatten redovisas på ett särskilt konto, så kan båtägarna med full rätt kräva, att den bensinskatt de erlägger skall användas till småbåtshamnar och farleder. Försök har gjorts att uppskatta storleken av denna skatt, men det är svårt att ange exakta belopp. Så mycket kan dock sägas att motorbåtarna betalar mer i bensinskatt än vad som återföres i form av bidrag till hamnar, farleder och olika säkerhetsanordningar avsedda för småbåtstrafiken. Lite tillspetsat får alltså småbåtarna vara med att underhålla landsvägarna.» Herr talman! Som ärendet angående min motion ligger till rent formellt har jag intet yrkande.
Herr talman! Till herr Hansson i Skegrie vill jag säga att jag är skeptisk mot naturvårdsverkets kommande behandling av denna fråga, detta i all synnerhet som naturvårdsverket under den senaste tiden har fått ta hand om ganska många frågor. Det blir gärna så att varav hjärtat är fullt därom vittnar bidragsgivningen. I detta fall är jag inte helt övertygad om att naturvårdsverket skall visa sig vara lika positivt som sjöfartsverket har varit i sina anslagsäskanden. I min motion anges klart och tydligt att planering och projektering även i fortsättningen skulle åvila sjöfartsverket, medan naturvårdsverket bör inkopplas såsom ett rådgivande organ. Såsom herr Hansson i Skegrie också framhållit bör man när det gäller fritidsfrågor och liknande ting få till stånd ett intimt samarbete med naturvårdsverket. 3. godkänna de riktlinjer som departementschefen angett för organisation m.m. av sjöfartsverket,

Herr talman! Till detta utlåtande har de borgerliga ledamöterna av utrikesutskottet fogat en reservation, som fordrar en kort motivering. Det är riktigt som utskottsmajoriteten säger, att IUCN är en privat organisation och att man kanske kan ha vissa principiella betänkligheter mot att stater ansluter sig till en sådan organisation. Å andra sidan fyller den en utomordentligt stor uppgift i naturvårdande syfte, en uppgift som tydligen av åtskilliga europeiska länder bedöms som så viktig, att de låtit de principiella betänkligheterna mot en nationell anslutning vika. De stater som nu är anslutna är bl.a. Danmark, Finland, Schweiz, Storbritannien, Belgien, Västtyskland, Italien, Luxemburg, Monaco och Nederländerna. Jag tycker, herr talman, att redan detta argument är tillräckligt starkt för att även Sverige skulle kunna ge avkall på en ganska dogmatisk uppfattning, att vi som nation inte skulle kunna ansluta oss till en organisation som ägnar sig åt internationellt naturvårdsarbete bara därför att den är enskild och byggd på privat initiativ. Med dessa korta ord, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen.
Herr talman! Denna fråga är av principiell betydelse. Den organisation beträffande vilken reservanterna påyrkar svenska statens medlemskap är säkerligen i och för sig värdefull. Det förhåller sig också så, vilket herr Holmberg har sagt, att en del svenska myndigheter och privata sammanslutningar har blivit medlemmar i denna organisation. Men frågan är av principiellt intresse så till vida att om Sverige skulle bli medlem i IUCN skulle det innebära att man accepterade en helt ny princip beträffande svenska statens medlemskap i internationella organ. De andra länder som herr Holmberg hänvisar till har möjligen redan intagit en annan principiell ståndpunkt härvidlag än vårt land har gjort. Utrikesutskottets majoritet anser det vara ganska orimligt att begära att riksdagen på grund av denna motion skall ta ett viktigt principiellt steg vad beträffar svensk medverkan i internationella organ och för första gången ansöka om statligt medlemskap i en privat organisation. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utrikesutskottets förslag.
Herr talman! Jag är motionär i denna fråga tillsammans med representanter för alla de stora partierna här i kammaren.

När det påpekas att Danmark, Finland, Schweiz, Storbritannien, Belgien, Västtyskland, Italien och Luxemburg redan är medlemmar av IUCN säger herr Alemyr att det skulle röra sig om ett så oerhört stort principiellt ställningstagande, om Sverige gick in som medlem. Jag vill instämma i vad herr Holmberg yttrade, att den här frågan mycket väl kan lösas inom ramen för denna organisation utan att man behöver tala om stora och prejudicerande följder. Jag ber att få instämma i yrkandet om bifall till reservationen.

Herr talman! Under årens lopp har vi vid många tillfällen diskuterat uranverket i Ranstad här i kammaren. I propositionen nr 49 föreslås att utvecklingsarbetet skall bedrivas under en treårsperiod till en bruttokostnad av 25 miljoner kronor och för budgetåret 1969/70 begärs 10 miljoner kronor. Enligt departementschefen skall produktionen avvecklas helt efter denna treårsperiod. Moderata samlingspartiet har i en motion föreslagit att arbetet bör begränsas till ett år och att verket bör överföras i malpåse under denna period för att finnas till reds när ett återupptagande av produktionen anses böra ske. Vi har dock i vår reservation tagit med utskottets formulering att denna åtgärd bör »verkställas så snart det med hänsyn till personalen och utvecklingsarbetet är möjligt». Vi kan inte se att man under nu rådande förhållanden bör upprätthålla driften mer än nödvändigt. Uran kan köpas avsevärt billigare utifrån; Sverige har redan flerårskontrakt med andra länder och det finns synbarligen möjligheter för oss att få ytterligare sådana kontrakt. Däremot bör vi vara beredda att när tid är återuppta verksamheten, alltså då vi inte för väsentligt lägre pris kan köpa uran utifrån eller då importen av andra skäl stoppas.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

Herr talman! Redan när riksdagen i slutet på 1950-talet fattade beslutet om uppförande av Ranstadsverket visste man att det skulle vara omöjligt att få täckning för kapitalkostnaderna, men man räknade med att det producerade uranet ändå skulle täcka driftkostnaderna. Vid tiden för beslutet om Ranstadsverket var vidare importmöjligheterna när det gällde såväl naturligt som anrikat uran mycket osäkra. Sedan beslutet om Ranstadsverkets utbyggnad fattades av riksdagen har dock en väsentlig förändring ägt rum. För det första är kostnaderna för det producerade uranet vid Ranstadsverket även vid full drift betydligt högre än nuvarande världsmarknadspris. För det andra kommer den utbyggnad av atomkraftanläggningar som nu är planerad att avse uteslutande lättvattenreaktorer. För det tredje — och det är som herr Lothigius underströk en mycket viktig sak — finns det i dag goda möjligheter för vårt land att genom import klara försörjningen av naturligt uran som anrikningstjänster under hela 1970-talet och även i början på 1980-talet. Såväl i propositionen som under avdelningens överläggningar har det understrukits att det råder ganska stor osäkerhet om marknadsoch prisutvecklingen under senare delen av 1970 talet och framför allt i början av 1980 talet. Man kan i det fallet inte utesluta en utveckling mot ett högre världsmarknadspris. Priser på över 10 dollar per Ib uranoxid kan sålunda bli möjliga. Jag vill i sammanhanget peka på att Sverige i dag på långtidskontrakt kan köpa uran till 8 dollar per Ib och på korttidskontrakt till lägre pris. Jag kan också nämna att en prisuppgång från 5 till 7 dollar har noterats under de två senaste åren. Fram till början av 1980-talet är det förmodligen uteslutet att inhemska fyndigheter skall kunna exploateras ekonomiskt, men uppgjorda kalkyler visar att det finns förutsättningar för en konkurrenskraftig drift om prisläget är 10 dollar per Ib.

Utskottsmajoriteten anser i likhet med departementschefen men i motsats till reservanterna att man bör genomföra ett utvecklingsarbete under en treårsperiod och till en bruttokostnad av 25 miljoner kronor. I första hand skall arbetet inriktas på sådana förändringar som kräver ett verk i drift. I reservationen slås fast, att Aktiebolaget Atomenergi och dess personal nedlagt ett värdefullt arbete och att goda erfarenheter vunnits beträffande uranutvinning ur skiffer. Jag vill understryka att vi inom utskottsmajoriteten har samma uppfattning. Samtidigt anser man dock, såsom även herr Lothigius tidigare understrukit, att det är angeläget att förberedelsearbetet för anläggningarnas överförande i s.k. malpåse omedelbart sättes i gång.

För några år sedan gjordes i OECD:s regi en studie, där man bla. delade in uranförekomsterna i grupper med hänsyn till framställningskostnaderna för uran och där man även tog upp fattigare fyndigheter. I den första gruppen, i prisläget 5—10 dollar per Ib, fanns självfallet inte fyndigheterna i Billingen upptagna. I nästa grupp, i prisläget 10—15 dollar per Ib, ingick däremot den stora svenska fyndigheten. Jag tror med hänsyn till detta att det finns vissa förutsättningar för en annan utveckling än vad som antyds av det uttalande som gjorts av herr Lothigius och hans medreservanter. Jag vill också understryka att den totala uranreserven i Billingen uppgår till inemot 1 miljon ton och såvitt jag vet därmed är västvärldens största samlade kända uranreserv. Det är väl med hänsyn till osäkerheten i framtidsbedömningen av urantillgången och till att mycket kan förändras i fråga om prisoch produktionsförhållanden som nästan samtliga remissinstanser accepterat förslagen i departementspromemorian. Det är uppenbart att prospekteringsresultaten ute i världen under de närmaste åren får ett avgörande inflytande på den svenska uranpolitiken. Vi anser därför inom utskottsmajoriteten att det finns fullgoda skäl att tillstyrka departementschefens förslag om en treårig utvecklingsperiod. Herr talman!

Vi har också i motionen understrukit att solidariteten kräver att arbete och trygghet kommer även de människor till del, som genom sitt arbete bidragit och bidrar till utformningen av den svenska uranpolitiken. Vidare har vi i motionerna tagit upp frågan om alternativ verksamhet i an Vi är tacksamma Över att utskottet instämmer i vårt krav på en positiv personalpolitik. Utskottet uttalar bl.a. följande: »Statsverket har förpliktelser mot personalen. Erforderlig trygghet måste därför skapas för den berörda personalen. Eljest föreligger risk för att denna skingras.

Och även om personalfrågan inte är avgörande vid ställningstagandet är det alldeles uppenbart att de ansvariga vid verket under en treårsperiod får större möjligheter att ta hänsyn till personalen. Reservanterna har visserligen skrivit positivt i detta avseende, men enligt deras förslag skulle möjligheterna att ta vederbörlig hänsyn ändå bli mindre. Inte heller ur den synpunkten är alltså reservanternas förslag tillfredsställande. Beträffande den alternativa verksamheten kan jag också helt instämma i utskottets skrivning.

I det ta sammanhang vill jag också uttala min uppskattning av Atomenergi, som ändå i stor utsträckning utbildat den befolkning som byggt och bott i närheten av verket. Det är en utomordentligt god prestation. Herr talman!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
Herr talman! Efter herr Blomkvists anförande är väl kammarens ledamöter medvetna om att herr Blomkvist och jag i stort sett har samma syn på denna fråga. Det är bara i fråga om tidpunkten för nedläggningen av verket som vi har olika åsikter. Enighet råder om att Sverige kan köpa uran från andra länder på flerårskontrakt in på 1980-talet. Varför då inte lägga ner verksamheten nu, menar vi på vårt håll, för att sedan vara beredda att sätta i gång, när man längre fram bättre kan avgöra hurudan utvecklingen blir? Däri ligger skillnaden i synsätt. Herr Blomkvist och de som har samma uppfattning som han vill fortsätta med verksamheten under tre år och se hur det går.

Motsvarande uttalande har gjorts av IVA. Sedan vill jag säga att jag är fullt överens med herr Blomkvist om att ett värdefullt arbete nedlagts vid Ranstadsverket. Det har kanske kostat för mycket pengar under tidernas lopp, men arbetet har varit värdefullt. Om man nu lägner ned verksamheten i Ranstad sker det vid det rätta tillfället, inte minst av arbetsmarknadsskäl. Vi befinner oss i dag i en sådan situation att de människor som sysselsätts i Ranstad kan su gas upp av näringslivet i övrigt. Därför tycker vi att den nuvarande tidpunkten är lämplig för ett nedläggande.
Herr talman! Jag har fortfarande den uppfattningen att de argument som herr Lothigius här har framfört inte på något sätt är ägnade att ändra vare sig min eller utskottets uppfattning. Det kan tänkas att den prospektering som kommer att ske ute i världen inte ger till resultat att man får fram nya fyndigheter i den utsträckning som man nu räknar med. Man kanske inte heller finner några fyndigheter som har en så hög uranhalt som den vilken påträffas exempelvis i Förenta staterna och i Kanada. Om man inte kommer att kunna få fram sådana fyndigheter, kan herr Lothigius inte bestrida att fyndigheten i Billingen fram på 1980-talet kan bli konkurrenskraftig. Man kan säga att de närmaste åren kommer att vara avgörande för om vi skall driva något uranverk eller inte på 1980-talet. Som jag förut sagt har nästan samtliga remissinstanser tillstyrkt en treårig utvecklingsperiod. Varför? Jo, därför att man räknar med att under denna tid få fram mera material som ger ett bättre underlag än man har i dag för ett beslut när ett sådant måste fattas. Dessa skäl är avgörande för departementschefen, utskottet och — det vill jag upprepa — samtliga remissinstanser. Sedan säger herr Lothigius att arbetsmarknadsläget är sådant, att det nu skulle vara lämpligt att avveckla företaget eftersom det är lätt för de anställda att få annan sysselsättning. Jag vet inte i vad mån herr Lothigius har undersökt ålderssammansättningen för de kollektivavtalsanställda vid Ranstadsverket. Jag har tidigare sagt att de människor som nu arbetar i Ranstad tidigare varit jordbrukare, som har lämnat sina jordbruk och därefter utbildats av Atomenergi. De har i dag uppnått en ganska hög ålder, och med det nuvarande ar betsmarknadsläget i länet föreligger svårigheter att anskaffa anställningar för äldre arbetskraft.

Herr talman! Låt mig helt kort konstatera att vi i detta fall är inne på en mycket svår bedömning av frågan om huruvida Ranstadsverket skall fortsätta eller inte. Jag tycker nog att det är litet för tidigt att vara så självsäker som herr Lothigius är när han konstaterar att det inte är fråga om huruvida verket skall fortsätta eller läggas ned utan att det enbart gäller när det skall läggas ner. Det finns mycket som talar för att prisutvecklingen på uranmarknaden kan röra sig så att även den produktion som bedrivs i Ranstad kan komma att löna sig.

Till detta kommer givetvis de arbetsmarknadsmässiga synpunkterna, vilka redan har uppmärksammats. Jag tillät mig också framhålla dem när jag tog upp detta problem i en fråga till industriministern i mars i år. Jag kunde då konstatera att Ranstadsverket i och för sig är ett välskött företag och att såväl de tekniska som de ekonomiska kalkylerna har kunnat hållas. Det är inte alla företag, som drivs av samma huvudman, man kan säga det om. Jag ser det som någonting positivt att utskottet har räknat med Ranstadsverket som ett reellt försörjningsalternativ — observera: alternativ — för framtiden. »Osäkerheten beträffande den mer långsiktiga marknadsutvecklingen och allmänna beredskapsaspekter» anför utskottet på s. 3 i sitt utlåtande som »vägande motiv för att man bevarar handlingsfriheten för ett eventuellt senare beslut om produktion av uran i stor skala». Det är just denna handlingsfrihet, denna möjlighet att ta ställning, som gör att jag i detta fall i alla delar instämmer i utskottets förslag, vilket är helt i linje med vad jag yttrade vid överläggningen den 13 mars.

Jag ber med dessa ord, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Låt mig i likhet med herr Blomkvist uttala min uppskattning av det arbete, som ledningen för AB Atomenergi har nedlagt vid Ranstadsverket. Det är självklart att det här är fråga om en bedömning av möjligheterna till fortsait drift vid Ranstadsverket, och många synpunkter måste givetvis tas i beaktande. Det är emellertid inte på den punkten meningarna i dag går isär, utan det är i fråga om huruvida driften skall pågå i ett eller tre års tid. Osäkerheten beträffande den mera långsiktiga marknadsutvecklingen utgör såvitt jag förstår ett vägande motiv för att bevara handlingsfriheten. Verket har även drivits som en beredskapsåtgärd. Naturligtvis är det också en prisfråga huruvida driften kan upprätthållas på längre sikt. Vissa tendenser talar för att uranpriset kan stiga på 1980-talet. Då kan det vara bra att ha verket kvar. Jag vill understryka vad herr Blomkvist framhöll, att de närmaste åren är avgörande för huruvida driften kan upprätthållas vid Ranstadsverket. Ett år är en alldeles för kort tid för det fortsatta utvecklingsarbetet. Jag vill också understryka vad som har sagts om att vi måste skapa trygghet för den personal som är anställd vid Ranstadsverket.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
Herr talman! Man blir litet misstänksam när tre herrar från Skaraborgs län uppträder i denna fråga, som dock är en riksfråga — det verkar bli bypolitik av det hela. Herr Blomkvist för fram som ett argument att om situationen blir annorlunda på 1980-talet är det bra att utvecklingsarbetet nu bedrivs under en period av tre år, så att vi kan skaffa oss erfarenheter o.s.v. Om situationen blir sådan på 1980-talet, att det kan vara lönsamt att driva denna verksamhet, står Ranstadsverket färdigt. Det är inlagt i malpåse, men det kan tas i bruk och har inte förslitits under tiden. Möjligheter att följa upp utvecklingen har vi både utomlands och på andra håll här hemma. Det måste väl i all rimlighets namn vara på det sättet, att när arbetsmarknadsläget är gott för hela södra Sverige totalt sett, finns det större möjligheter även för den äldre arbetskraften att få utkomst än om vi är inne i en ned gångsperiod. För närvarande befinner vi oss i en uppgångsperiod. Det finns alltså ingen anledning för mig att ändra ståndpunkt med anledning av den bypolitik som företrädes här i kammaren, utan jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservationen.
Herr talman! Jag måste verkligen protestera mot herr Lothigius uttalande. Kan herr Lothigius presentera någon rad i utskottsutlåtandet som kan betecknas som bypolitik? Det omdömet får herr Lothigius stå för själv. Av den omständigheten att jag har fått äran att vara utskottets talesman kan herr Lothigius inte dra den slutsatsen att jag uppträder som bypolitiker. De fakta som jag har lagt fram och som herr Lothigius inte kunnat bestrida har varit avgörande för utskottets ställningstagande. Jag ber verkligen herr Lothigius att ta tillbaka påståendet att det varit fråga om bypolitik. Herr Lothigius säger att vi inte behöver bedriva detta treåriga utvecklingsarbete — vi kan bygga på erfarenheter utomlands. Om herr Lothigius hade studerat denna fråga litet bättre, skulle han ha vetat att det inte finns någon plats där man utvinner uran på samma sätt som vi gör på Billingen. Vi måste med andra ord betala våra erfarenheter själva. Jag är medveten om att det är riktigt som herr Lothigius säger, att det är 1980-talet vi nu diskuterar. På den punkten har det inte rått några delade meningar. Det avgörande är vilket läge vi kommer att befinna oss i när vi fått fram det faktamaterial, på vilket vi skall fatta det definitiva beslutet huruvida vi skall ha någon urantillverkning i vårt land. Anläggningen härför kommer i så fall kanske att stå klar i mitten på 1980-talet. De närmaste åren kommer att visa — den saken har jag tidigare varit inne på — om och i hur stor utsträckning man kommer att finna andra uranfyndigheter i världen som är rikare än fyndigheten i Billingen.
Herr talman! Jag tycker att det är skada att det skall blandas in sådana här osakliga klyschor i sammanhanget. Skulle vi använda samma vapen mot herr Lothigius, skulle han inte kunna yttra sig i en enda fråga beträffande Jönköpingsområdet utan att få samma kliché på sig. Jag har inte hört någon saklig kritik mot mitt inlägg. Att jag råkar bo i närheten av Ranstad betraktar jag inte som någon belastning i detta sammanhang. Det kan möjligen ha den positiva effekten att jag kanske satt mig in i förhållandena bättre än de som bor längre bort från denna plats. Att jag har ett positivt intresse för vad som rör sig i mitt län är väl inte heller så märkligt, eftersom de väljare som placerat mig i denna församling bor i detta län. I övrigt har herr Blomkvist utvecklat vår uppfattning om att vi bör skaffa oss erfarenheter i fråga om utvecklingsarbetet. Jag vill än en gång slå fast att marknadsläget fortfarande är labilt; det finns mycket som talar för att världsmarknadspriset så småningom kommer upp till en sådan nivå att Ranstadsanläggningen kan bli verkligt konkurrenskraftig. Den saken har inte heller kunnat vederläggas.

Herr talman! Det var länge sedan jag hörde riksdagsmän som är så känsliga inför vad som sägs i kammaren. Jag talade om bypolitik, när herr Blomkvist hänvisade till sin härkomst från Skaraborgs län och det strax därefter uppträdde ytterligare två drabanter från Skaraborgs län för att tala i denna fråga, som dock är av betydelse för hela vårt land och alltså inte av den arten att den kan betraktas som en skaraborgsfråga. När det gäller sakfrågan vill jag än en gång vända mig emot att man vill hålla verksamheten i gång under ytterligare tre år för att se hur det går och för att få en bättre överblick. Det gäller här ändå 1980-talet. Jag har redan framhållit att anläggningen nu är färdig och att verksamheten kan läggas ned. Vi kan ändå följa utvecklingen och i god tid sätta i gång verksamheten när vi ser att detta verkligen är lönsamt. Det är i fråga om metodiken som utskottsmajoritetens och reservanternas uppfattning skiljer sig.

Herr talman! I själva sakfrågan skall jag inte säga något mera. Herr Lothigius åberopade att jag hade sagt att jag var från Skaraborgs län. När jag har varit med om att behandla denna fråga i utskottet har jag självfallet behandlat den som en riksfråga. För övrigt, herr Lothigius, är jag stolt över min härkomst från Skaraborgs län.
Herr talman! Det är möjligt att det blir diskussion om ord, men jag har en känsla av att en drabant på något sätt är avlönad av den som han är drabant till eller i varje fall står i något likartat förhållande till. Jag skall i så fall be att få tala om att det skett en fullt frivillig uppslutning kring de synpunkter som herr Blomkvist här har framfört. Vi är inte alltid ense i skaraborgsbänken men vi råkar vara det just i detta fall och det bör väl noteras som en positiv erfarenhet. Vi har tidigare i dag haft en liknande erfarenhet som inte var mindre glädjande. Det var visserligen utanför familjen men vi var i alla fall sams i denna kammare. Jag skulle förmoda att själva sakfrågan är klar. Om man stoppar en anläggning och utveckling i dag — herr Lothigius — och startar den igen om tre år kommer den inte att vara up to date. Utvecklingen rör sig för fort för att ett sådant resonemang skulle vara hållbart och därför kan vi inte godkänna det.
Herr talman! Jag vill gärna säga till herr Lothigius att också jag sällar mig till herr Blomkvists drabanter, även om jag är utan sold och inte ens »köpt». Vi har fullt klart för oss att det kan finnas en mängd osäkerhetsfaktorer beträffande vad som kan hända med Ranstad. Det är inte bara fråga om vilka uranfyndigheter man på annat håll hittar under de närmaste åren utan det gäller även vilken utveckling som kommer att ske på reaktorområdet. Om vi inte får fram en breeder-reaktor under de närmast kommande tio åren blir det en oerhört stor efterfrågan på uran. Om vi lyckas få fram en breeder-reaktor och få en god funktion på en sådan kommer efterfrågan på uran att något minska. Efterfrågan på uran kommer emellertid att bli mycket stor under de kommande åren därför att huvuddelen av den elektriska energi som skall framställas måste alstras vid atomkraftverk och det kommer då att behövas mycket stora mängder uran. Med den mycket ringa energiutvinning av uran som sker i nu kända reaktorer, där man endast tillvaratar 1 å 2 procent av uranets verkliga energiinnehåll, kan vi räkna med att det blir en mycket stor efterfrågan. Att under sådana förhållanden försöka bevara så goda möjligheter som möjligt för att kunna utnyttja fyndigheten i Billingen tycker jag inte det finns anledning att anmärka på. Det är mycket tveksamt, om den största uranfyndighet som hittills är känd i världen skulle under någon längre tid få ligga outnyttjad. Jag tror inte att så blir fallet. Vi vet inte hur mycket av denna metall som finns och det är klokt att se om sitt hus i tid. Vi kan komma att mycket högt värdera det förutseende man här har visat. Jag tror att jag med detta har klargjort att det inte existerar något slags drabantsystem i Skaraborgs län eftersom jag är skriven betydligt längre söderut.

Herr talman! Det är riktigt att atomenergiexpertis har sagt att Sverige inte bör räkna med att kunna exportera uran, men det är en betydande skillnad mellan att inte exportera och att se om sitt hus så att man kan tillgodose sina egna intressen.

Herr talman! Vid behandlingen i utskottet har jag antecknat en blank reservation till statsutskottets utlåtande nr 103. Enligt beslut av fjolårets riksdag skall flygverkstaden i Västerås läggas ned under budgetåret 1970/71. I samband med att riksdagen fattade det beslutet uppdrogs åt försvarets fabriksverk att utreda möjligheterna att skapa annan verksamhet i Västerås, bl.a. för att skaffa sysselsättning åt den personal som skulle bli friställd vid flygverkstadens nedläggande. Den proposition som behandlas i statsutskottets utlåtande nr 103 innehåller förslag i det syftet. Försvarets fabriksverk har förordat att tre företag i verkstadsmaskinbranschen, nämligen Köpings mekaniska verkstad i Köping, Aldellverken i Karlskoga och Thörns mekaniska verkstad i Stockholm, skall förvärvas och att verksamheten skall sammanslås och i stort sett förläggas till Västerås i en föreslagen nybyggnad där. Som norrbottning har jag sympati för att staten söker ge av staten själv friställd arbetskraft nya arbetstillfällen i produktiva, bestående företag. Tyvärr har vi sett väl litet av det i Norrbotten när statliga företag har minskat antalet anställda.

Efter genomgången i utskottet av förvärven förefaller det som om det pris som har erlagts varit högt. Priset har inte redovisats i propositionen, men av balansräkningar och andra öppna handlingar kan man räkna fram att priset är högt. Det kan bli svårt att förränta detta inom en bransch som enligt alla sakkunnigas åsikt är särskilt hård och svårarbetad. Speciellt anmärkningsvärt är det att affären kommer under riksdagens prövning först bortåt åtta månader efter det att avtalen ingåtts. Härigenom har riksdagen satts i efterhand. Fabriksverket övertog Thörns mekaniska verkstad och Aldellverken redan den 1 oktober 1968 och Köpings mekaniska verkstad vid årsskiftet. Att nu avveckla engagemangen innebär förlustrisker och det skulle av de många anställda i företagen eller av dem som lovats anställning i företagen med allt skäl kunna betraktas som ett löftesbrott. Riksdagen är därför ställd inför ett fullbordat faktum. Herr talman! Riksdagen har rätt att begära att avtal som träffas och som kräver betydande anslag inte i verkligheten skall sättas i kraft, innan riksdagen haft tillfälle att ta ställning. Jag har inget yrkande med anledning av statsutskottets utlåtande nr 103. Jag övergår nu till statsutskottets utlåtande nr 104, punkten 3, och utlåtandet 105, punkten 4. Vid årets början väckte moderata samlingspartiet partimotioner, där vi bland annat framhöll, att man i avvaktan på resultaten av en snabbutredning som vi begärt borde redan i år anslå medel för att bromsa upp den snabbt pågående försvagningen av vårt lands försvarsförmåga. Vi räknade därvid bl.a. med att öka anslagen till anskaffning av flygmateriel m.m. med 50 miljoner kronor. Vid behandlingen i vår av fjärde huvudtiteln har riksdagen avslagit våra yrkanden, och de kan som följd därav inte nu återkomma. I proposition nr 110 framläggs ett definitivt förslag angående anslag till anskaffning av flygmateriel. Om man jämför siffrorna i propositionen nr 110 med statsverkspropositionens preliminärt angivna summor finner man, att flygmaterielanslaget har blivit 15 miljoner kronor lägre. Anledningen härtill torde vara ett inte tidigare anmält önskemål från Kungl. Maj:ts sida om anskaffning av datamaskiner för försvaret på drygt 41 miljoner, varav för nästa budgetår 15 miljoner. Tyvärr har anskaffningsbeloppet lagts inom försvarets kostnadsram, och därför har man nödgats minska flygmaterielanslaget med motsvarande belopp. Ett sådant förfaringssätt strider enligt vår mening mot hittills tillämpade skäliga normer. Inköpta datamaskiner i stället för förhyrda datamaskiner ger inte något tillskott i försvarseffekt och kan inte heller få någon besparingsverkan under det nu löpande försvarsbeslutet. Det anges i propositionen att investeringen skall betalas av det löpande försvarsanslaget på bekostnad av annan anskaffning, och sedan skall försvarets myndigheter hyra datamaskiner i den nybildade datamaskinfonden. De skall därvid betala hyror som innefattar också avskrivning på maskinerna. Vi i moderata samlingspartiet vill att kostnaderna för anskaffande av datamaskiner skall bestridas av för försvaret reserverade medel liggande utom årets kostnadsram och att de därigenom frigjorda 15 miljonerna skall tillföras flygmaterielanslaget.
Herr talman! Jag har fogat en blank reservation till statsutskottets utlåtande nr 103 och jag vill mycket kortfattat motivera den. Det har vid denna riksdag framlagts flera propositioner beträffande statligt företagande. De flesta har avlämnats av statsrådet Wickman. Det utmärkande för dem har varit att de har varit mycket kortfattade. De har omfattat 3, 4, 5, 6 sidor utan någon egentlig motivering och framför allt utan sådana upplysningar beträffande företagens ställning och framtida utvecklingsmöjligheter, som skulle vara absolut nödvändiga för att möjliggöra ett riktigt bedömande. Den nu aktuella propositionen är ju något mera utförlig eftersom den omfattar hela åtta sidor, men man måste ändå säga att den ger ett alltför bristfälligt material för en bedömning. Nu har dock vederbörande avdelning i statsutskottet fått ytterligare material och det har också varit en föredragning där. Men vi som inte är medlemmar i den avdelningen och inte haft möjligheter att ta del av vad som förekommit där tycker att det knappast finns grund för vad som står i utskottets motivering, nämligen att ett »rimligt underlag presterats för det omdömet att denna satsning är acceptabel ur företagsekonomiska och samhällsekonomiska synpunkter». Dessutom ställs ju riksdagen inför ett fullbordat faktum. Utan att avvakta riksdagens beslut har verksamheten satts i gång vilket vittnar om nonchalans mot riksdagen. Detta är anledningen till min blanka reservation.

Herr talman! Socialdemokratin brukar anföra många vackra ord för ett vidgat statligt företagande. Det ärende som vi nu har att ta ställning till erbjuder en hel del av intresse om man vill bilda sig en uppfattning om kärnan i den typen av argument. 1. En ytterst virrig planering har föregått nedläggandet av verkstaden i Västerås, CVV. Kapaciteten på denna underhållssektor har vidgats, krympts och åter vidgats — synbarligen utan något rimligt system. 2. De anställda lär enligt pressen inte i förväg ha meddelats att CVV skulle läggas ned utan blivit informerade via radio och TV. 3. SMT har knappast blivit någon framgång då det gäller att avhjälpa sysselsättningssvårigheterna i samband med nedläggningen. Att döma av motstridiga uttalanden är det i själva verket inte fullt klart om syftet ens har varit att klara de anställdas svårigheter. 4. Inte heller kan man, som framhållits, göra gällande att SMT har den förtjänsten att utnyttja befintliga investeringsanläggningar. Ett omfattande nyoch ombyggnadsprogram har aviserats. 5. Den dåliga ursprungliga planeringen skulle möjligen kunna ursäktas om den fortsatta planeringen av verksamheten vore bra, men så förefaller knappast vara fallet. Ett symptom på detta är att man inte kontrollerade att det först föreslagna namnet på det nya bolaget inte redan var upptaget av ett annat företag. Nödlösningen har blivit att företaget skall heta SMT Machine Company, vilket uttytt betyder Svenska Maskin Maskin Bolaget, en något förvirrande beteckning. 6. Ett mera allvarligt tecken på dålig planering är att man, som det förefaller, betalat ett kraftigt överpris på åtminstone ett av de köpta bolagen. Jag tänker då på Köpings mekaniska verkstad, ett förlustbolag. Jag skulle på företagsekonomiska grunder vilja göra gällande att överpriset är ungefär 5 miljoner kronor. 7. Orsaken till att jag måste säga ungefär 5 miljoner kronor är att det är svårt för en riksdagsman att få inblick i de ekonomiska transaktioner som regeringen föreslår att riksdagen skali godkänna. Några köpebelopp anges inte i propositionen. Först genom en artikel i Expressen fick man en inblick i vad detta belopp egentligen innebar. Visst hemligstämplat material har också, efter vad som sagts mig, redovisats i utskottet men såvitt jag förstår skedde detta först efter Expressenartikeln. 8. Den dåliga planeringen framgår av ytterligare en omständighet. I ett appendix till propositionen återges den föreslagna bolagsordningen för det nya företaget. Denna bolagsordning är kopierad efter Köpings mekaniska verkstads bolagsordning. Det behöver ju inte vara något fel att på det sättet kopiera en bolagsordning i ett privat företag, men i den föreslagna bolagsordningen står det att aktiekapitalet skall »vara lägst 1,5 miljoner kronor och högst 4,5 miljoner kronor> — detta, herr talman, samtidigt som riksdagen enligt propositionen nu skall bevilja 7 miljoner kronor mera i aktiekapital! Enligt min uppfattning borde det i det förslag till bolagsordning som framlagts för riksdagen ha stått att aktiekapitalet skall vara lägst 8,5 miljoner kronor och högst 11,5 miljoner kronor. 9. Det finns stora risker för att detta under en lång följd av år blir en olönsam affär. Branschen är svår, och man har inte satt sig i något gynnsammare läge genom att betala de köpta företagen dyrt. Mot den bakgrunden är det troligt att de finansieringskalkyler som jag hoppas har uppgjorts, även om de inte i någon detalj har meddelats riksdagen, inte kommer att hålla i verkligheten. Det troliga är att bolaget ganska snart måste begära mera pengar för att klara sig, och detta anser jag att man åtminstone skulle ha antytt för riksdagen. De medel man nu får kan knappast rimma med en vettig finansieringskalkyl. Herr talman! Allt skall inte målas svart. Låt mig gärna uttala min erkänsla för att man dock försökt göra en insats för att klara sysselsättningsproblemen för de anställda i CVV. Låt mig också erkänna att det försök till strukturrationalisering som herr Svärd gör kan vara riktigt tänkt. Men strukturrationalisering är bra endast om man skapar en livskraftig enhet. I vad mån detta lyckas får framtiden utvisa. För min del är jag skeptiskt. Men om denna skepsis skall få ta sig uttryck i att man yrkar bifall till de motioner som skulle innebära ett avslag på utskottets hemställan är en svår fråga. Som herr Gustafson i Göteborg redan påpekat har SMT redan bildats och är i full gång; och en återgång till det ursprungliga skulle vara en invecklad sak att genomföra. Mot den bakgrunden ter dei sig svårt att göra annat än att skarpt och på konstitutionella grunder kritisera att propositionen förelägges riksdagen först så långt i efterhand. Nu skriver emellertid utskottet att en återgång vore möjlig utan ekonomisk förlust. Detta uppfattar jag som ett ytterst förvånande ställningstagande av utskottet, men jag antar att utskottet just av konstitutionella skäl har velat göra gällande att den möjligheten föreligger. Utskottets påstående, om jag accepterar det, gör det dock fullt möjligt, herr talman, att yrka bifall till motionerna I:968 och II: 1113 samt I: 1002, vilket jag ber att få göra.

Herr talman! Det har föreslagits en utvidgning av P 4:s skjutfält vid Kråk. I motion II: 1115 har begärts en ytterligare utredning angående en eventuell begränsning av utvidgningen och möjligheterna att tillgodose P 4:s behov genom en utvidgning i annan form än den som föreslås i propositionen. Vidare önskar motionärerna ett uttalande av statens naturvårdsverk. Vid förläggning av ett skjutfält till en ort drabbas oftast befolkningen där mycket hårt. Desto mera angeläget är det då, att inga som helst tvivel kvarstår om nödvändigheten av den föreslagna utvidgningen. Härtill kommer att det i detta fall rör sig om en ur turistoch naturvårdssynpunkt ytterst värdefull och känslig trakt, ett strandområde vid Vättern. Även vätternfiskarnas intresse av att bevara sina fiskevatten är en faktor att räkna med. Man tycker mot denna bakgrund att det är en rimlig begäran, att en så grundlig och allsidig utredning som möjligt föreligger, innan något ytterligare ingrepp göres. Utskottet åberopar i sitt utlåtande nr 104 under punkten 2 att länsstyrelsen i Skaraborgs län, som är regional naturvårdsmyndighet, har tillstyrkt utvidgningen. Vi kräver emellertid i vårt samhälle av i dag mer och mer eftertryckligt, att naturvårdsfrågorna skall infogas i en helhetsaspekt på hela landets naturvård. Med all respekt för länsstyrelsens uppfattning kan dock dess granskning ingalunda ersätta naturvårdsverkets bedömning. Herr talman! Den föreslagna utvidgningen rör på ett mycket närgående sätt en rad människor i vårt samhälle — låt oss inte glömma det — och de har rätt att fordra att största möjliga hänsyn tas till deras situation.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

Herr talman! Det har inte väckts någon motion i anledning av förslaget om anordnande av ett nytt skjutfält i Kosta, som behandlas under punkten 2 i statsutskottets utlåtande nr 104. Inte heller föreligger det något avslagsyrkande på denna punkt. Anledningen härtill är att vi, även om ingen vill ha ett skjutfält inom sin kommuns gränser, böjt oss för skälet att detta skjutfält måste ligga någonstans. I de förberedande arbetena har vi också fått en hel del av våra synpunkter beaktade, varför jag för min del inte tidigare tagit upp denna fråga. När man nu läser utskottsutlåtandet kan man emellertid konstatera att det där inte står något alls om det helt nya skjutfältet i Kosta. Utskottet yrkar bara bifall till departementschefens för slag. Man frågar sig om det skall vara nödvändigt att motionera för att få vissa synpunkter tillgodosedda även, såsom i detta fall, när det gäller anordnande av ett nytt skjutfält. Jag vill därför nu begagna tillfället att ställa några frågor till utskottets talesman i anslutning till en del uttalanden i propositionen samt referat från en del förarbeten.

Detta gäller t.ex. beträffande soldattorpet som är väl upprustat och utgör ett minne från en tidigare period av försvarets organisation. Det kan eventuellt flyttas över till den andra sidan av vägen för att räddas för framtiden. Det anfördes också i förarbetena att det endast finns ett fåtal fritidshus och att bara en enda familj är fast bosatt inom området. Allt detta är riktigt. Departementschefen skriver emellertid också att konsekvenserna från social synpunkt av utvidgningen blir obetydliga. Jag vill ta upp också detta resonemang. När man sätter detta i relation till utvidgningen av Kråks skjutfält vill vi endast ha fastslaget att de regler, som gäller när något fler människor berörs än vad fallet är i detta område, skall gälla såväl för den bofasta befolkningen som för fritidstorparna. Samtliga bör ha möjlighet att exempelvis flytta sina hus utanför skjutfältet och få ersättning. Beträffande Kråks skjutfält stadgas att fältet som regel skall få beträdas av allmänheten under t.ex. helger. Vi hoppas att så skall bli fallet, ty även detta skjutfält är ju ett strövområde. Också skjutfältet vid Kosta bör få beträdas under helger. — Att vi inte väcker motioner i ärendet och framlägger vissa förslag får inte leda till att vi blir sämre lottade vid den fortsatta utbyggnaden. Befolkningen i dessa områden skall ha samma rättigheter som när staten tidigare byggt skjutfält.